Fru talman! Eva-Lena Jansson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att åstadkomma ordning och reda kring arbetskraftsinvandring. Hon har också frågat om jag har för avsikt att utreda i vilken mån den nya lagen om arbetskraftsinvandring har bidragit till minskade flaskhalsar på arbetsmarknaden. Jag vill inledningsvis understryka att reformen för arbetskraftsinvandring behövs för att säkra Sveriges framtida behov av arbetskraft och för att säkra vår framtida välfärd. När behovet av arbetskraft ökar behövs ett system som gör att företag snabbt kan anställa den personal de behöver. Reformen för arbetskraftinvandring är viktig, och den måste vårdas. Jag ser därför allvarligt på uppgifterna i medierna att enskilda arbetsgivare skulle ha missbrukat reglerna. Det är naturligtvis oacceptabelt om så sker. Samtidigt är det än så länge oklart hur omfattande missbruket är. Jag har hållit ett möte med arbetsmarknadens parter för att få deras syn på hur reformen fungerar. Jag har också informerat mig om hur Migrationsverket hanterar de nya reglerna om arbetskraftsinvandring. När det gäller förutsättningarna för att arbetstillstånd ska beviljas är regelverket tydligt. Anställningsvillkoren för den tredjelandsmedborgare som kommer hit för att arbeta får inte vara sämre än kollektivavtal eller vad som följer av praxis inom yrket eller branschen. Arbetstagaren ska också kunna försörja sig på lönen. Innan tillstånd beviljas ska Migrationsverket kontrollera att anställningsvillkoren ligger på rätt nivå, och berörd arbetstagarorganisation ska ges tillfälle att yttra sig. Migrationsverket ska också vara observant på att anställningsavtalet inte är ett skenavtal. Det finns branscher där vi vet att det förekommer missbruk och där svenska såväl som utländska arbetstagare drabbas av oseriösa arbetsgivare. Självklart ska vi ha ett system som minimerar möjligheterna till missbruk, och det anser jag att vi har. Under mötet med arbetsmarknadens parter kom det fram intressanta förslag om hur man bättre kan säkra efterlevnaden av lagstiftningen. Jag kommer självklart att studera dessa förslag närmare. När det gäller frågan om den nya lagen har bidragit till minskade flaskhalsar kan jag upplysa att regeringen redan i november 2009 gav OECD i uppdrag att göra en tematisk studie och analys av det nya regelverket. Slutsatserna av denna väntas presenteras under våren 2011.

Fru talman! Jag vill börja med att tacka statsrådet Tobias Billström för svaret. Anledningen till den debatt och diskussion om arbetskraftsinvandring som vi nu har är många av de rapporter som har kommit framför allt i medierna om hur människor har utnyttjats av oseriösa arbetsgivare. En polisintendent vid gränspolisen i Stockholm uttrycker att arbetskraftsinvandring är nästa stora skojar och traffickingbransch - människor utnyttjas under slavliknande förhållanden. I Dagens Nyheter den 5 november kunde man läsa att priset för ett jobb i Sverige är 30 000 kronor. Rubriken på min interpellation var från början Arbetskraftstillstånd till salu , men den ändrades. Det pågår en rovdrift av människor i Sverige. Människor som har sökt asyl utnyttjas för att försöka få arbetstillstånd. I LO-tidningen från den 12 november kan man läsa att arbetsgivare anser sig behöva rekrytera lokalvårdare från Egypten, samtidigt som det i Stockholm finns drygt 5 600 lokalvårdare som enligt Arbetsförmedlingen är heltidsarbetslösa. Hos ett gatuköksföretag i Stockholm fick Hotell och Restaurangfacket ta ställning till tio ansökningar som gällde jobb där de anställda skulle skala och hacka grönsaker. När man har tagit upp frågan om arbetskraftsinvandring har man pekat på behovet av minskade flaskhalsar på arbetsmarknaden. På Svenskt Näringsliv säger man att det är 30 000 jobb som har gått förlorade på grund av bristande utbildningsnivåer. Jag har frågat: Har statsrådet för avsikt att utreda i vilken mån den nya lagen om arbetskraftsinvandring bidragit till minskade flaskhalsar på arbetsmarknaden? I svaret hänvisar Tobias Billström till en OECD-utredning som regeringen tydligen har gett uppdrag om. Jag har sökt på regeringens hemsida men inte lyckats hitta något om den utredningen. Min fråga till Tobias Billström är: Vore det inte intressant att göra den utredningen utifrån svenska förhållanden och göra den här i Sverige via någon myndighet eller någon oberoende bedömare, till exempel via universitet med hjälp och stöd från Arbetsförmedlingen, företagare och så vidare? När det gäller Arbetsförmedlingens bedömning borde det vara intressant att det faktiskt är de som ser om det är relevant med den här arbetskraftsinvandringen eller inte. Jag har frågat: Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att åstadkomma ordning och reda kring arbetskraftsinvandring? Då svarar statsrådet att han anser att vi har ett "system som minimerar möjligheterna till missbruk". Det verkar som om han inte vill vidta några åtgärder. Jag upplever att vi har ett system som inte riktigt fungerar. Det ger dessa artiklar uttryck för. Men artiklarna ger inte hela sanningen, eftersom detta är mer utbrett än vi någonsin kan tro. Det har redovisats om en arbetsgivare som efter arbetstidens slut låste in de anställda i källare och på vind. Det uppdagades i samband med att en av de personerna kom till ett sjukhus. Vi får också många signaler från de olika fackliga organisationer som träffar på människor som är rädda och som inte törs vare sig gå till facket eller låta sig få stöd av polisen därför att de är rädda att bli utvisade. Därför tycker jag att det vore viktigt att statsrådet Billström på något sätt poängterar eller i varje fall redogör för vilka problem som han ser och hur han vill åstadkomma någon ordning och reda på arbetsmarknaden, för det har vi inte just nu.
Fru talman! Eva-Lena Jansson inleder med att säga att anledningen till att hon har skrivit interpellationen är rapporter i medierna. Jag skulle vara försiktig med att förlita mig på allt vad medierna skriver, säger och tycker. I medierna har det till exempel framkommit uppgifter som Eva-Lena Jansson hänvisar till om att en arbetsgivare har förekommit i flera ärenden. Jag råkar känna till att Migrationsverket visserligen har fått in dessa ansökningar men att verket ännu inte har fattat beslut i ärendena. Det som framställdes som en sanning i den nyhetsrapporteringen var alltså uppenbarligen inte någon sanning. Att en och samma arbetsgivare förekommer i flera ansökningar om arbetstillstånd behöver inte betyda att tillstånden också beviljas. Antalet ansökningar och antalet beviljade tillstånd är inte samma sak. Migrationsverket kan vid en ansökan faktiskt kontrollera om arbetsgivaren har förekommit i andra ärenden. Skulle det vid en sådan kontroll komma fram att arbetsgivaren inte har skött sig kan det komma att leda till att en ny ansökan inte beviljas. Det är också viktigt att peka på att arbetsgivare i Sverige har fri anställningsrätt. Att en person nekas möjlighet att arbetskraftsinvandra hit för att till exempel städa betyder inte att en arbetslös städare i stället får jobbet, vilket Eva-Lena Jansson tydligen tycks tro. Dessutom är städare och köks och restaurangbiträden de vanligaste yrkena bland de före detta asylsökande som har beviljats arbetstillstånd i år, 2010. Dessa personer arbetar redan som städare och har alltså sökt och fått jobben på den svenska arbetsmarknaden. Jag har hittills hört bara ett parti här i kammaren framföra åsikten att det skulle vara fel, att jobben borde gå till personer som man definierar som svenskar. Jag hoppas att Eva-Lena Jansson inte definierar sig som tillhörig den åsikten. När det gäller samtliga beviljade arbetstillstånd för år 2010 ser man att 1 769 gäller dataspecialister, 898 storhushålls och restaurangpersonal och 452 civilingenjörer, arkitekter med flera. Det är de tre största yrkesgrupperna, om man bortser från bärplockare. Även om det råder arbetslöshet bland restauranganställda råder det samtidigt brist på exempelvis kockar, som också ingår i den gruppen. Det är naturligtvis också viktigt att vi tar indikationer på att människor behandlas illa på allvar. Men jag vill börja med att påpeka att dessa frågor inte ligger under ansvarsområdet för mitt departement. Min uppfattning är ändå att vi har en bra arbets och arbetsmiljörättslig skyddslagstiftning och att det alltså inte i första hand är ändrade lagregler som behövs. Tillsyn över efterlevnaden av arbetsmiljö och arbetstidslagstiftningen utövas, som jag tror att Eva-Lena Jansson vet, av Arbetsmiljöverket och inte Migrationsverket. Det är emellertid också viktigt att den statliga tillsynen över lagstiftningen kompletteras med aktiva parter på arbetsmarknaden. Fackliga organisationer och skyddsombud har viktiga uppgifter i fråga om att förhindra människor från att fara illa i arbetslivet och medverka i arbetsmiljöarbetet på arbetsplatserna. Det är viktigt att vi upprätthåller den svenska modellen, med ansvarstagande parter som i kollektivavtal kommer överens om rimliga villkor och också vakar över villkorens efterlevnad.
Fru talman! Jag vill börja med att kommentera statsrådet Billström när han försöker ge mig en åsikt som jag inte har. Jag har ingenting emot att människor kommer till Sverige och arbetar här - absolut inte. Det var därför jag också nämnde den, som jag tycker, nästan moderna slavhandel som har uppstått när människor utnyttjas. Under ordförandeskapet lyfte den här regeringen, som Tobias Billström sitter i, fram att man skulle stärka samarbetet mot människohandel. Men det visar sig faktiskt att det här nästan är en sorts trafficking-bransch. Jag hänvisade visserligen till tidningsuppgifter, men jag hänvisar också till andra uppgifter där vi möter de här människorna på gator och torg, i verkligheten. Jag tycker att det är viktigt att människor som kommer till Sverige och arbetar ska göra det på lika villkor. Det är därför jag pratar om ordning och reda på arbetsmarknaden. Det handlar inte om att hindra människor med annat medborgarskap än svenskt att komma hit och arbeta - absolut inte. Men de får inte utnyttjas. De ska inte få leva under slavliknande villkor och bli inlåsta. Jag ställde frågan om den här utredningen, och jag upplever att vi har ett system som just nu missbrukas. När det gäller kommentaren till vad Migrationsverket har sagt kan jag säga: Jo, vi har haft Migrationsverkets generaldirektör på besök i socialförsäkringsutskottet, som har redovisat just kring de frågor som vi har ställt. Jag tror att jag har ungefär samma bild som Tobias Billström. Men det förändrar inte det faktum att det är väldigt många arbetstillstånd som ges just till de branscher där man kan anta att det finns arbetskraft. Det var därför jag också ställde frågan utifrån den här flaskhalsproblematiken, eftersom det redovisas att man inte har fått tag i den här arbetskraften, om det fanns möjligheter för regeringen att göra en utredning när det gäller detta faktum. Då hänvisar Tobias Billström till en OECD-utredning som inte finns på regeringens hemsida. Jag har tittat sedan våren och sommaren 2009. Man kan inte hitta någonting kring den här OECD-utredningen. Det vore åtminstone intressant om statsrådet kunde kommentera den frågan. Var ligger utredningen någonstans? Vad ingår i uppdraget? Är det inte intressant att göra detta utifrån svenska förhållanden med svenska myndigheter eller tillsammans med Arbetsförmedlingen, universitet, företagare och svenskt näringsliv som har ett intresse av de här frågorna? Jag tycker också att det är viktigt att poängtera att man, när man hittar de här avarterna, inte ska säga att det bara är fackets roll att ta hand om de frågorna. Vi vet att det är många arbetsgivare som vägrar teckna kollektivavtal och att facken inte kan komma in på arbetsplatserna. Vi vet också att den här regeringen har dragit ned på Arbetsmiljöverket, så möjligheterna att göra inspektion på arbetsplatser där det inte finns kollektivavtal är begränsade. Det här gör att det blir en svår koppling. Jag tror att man måste göra en större koppling än att bara prata om arbetsmarknadens parter. Jag tycker självklart att det är en fråga för arbetsmarknadens parter. Men det är också en fråga för skattemyndigheterna och det svenska rättsväsendet att se till att inte människor utnyttjas på det sätt som har framkommit. Jag önskar, fru talman, ändå få svar från Tobias Billström på de frågor som jag har ställt tidigare.
Fru talman! Det här är en intressant diskussion. I slutändan kommer också Eva-Lena Jansson fram till att det tydligen är rätt många andra statsråd som också är inblandade. Då får man väl ställa frågorna till dem. Jag är inte arbetsmarknadsminister, utan jag är migrationsminister. Det som jag har ansvaret för är utlänningslagen. Det tycker jag också är viktigt att komma ihåg i det här sammanhanget. Regeringen har hela tiden varit tydlig med att villkoren ska vara desamma, oavsett varifrån i världen arbetstagaren kommer. Därför ska en person som vill arbeta i Sverige ha ett konkret erbjudande om anställning för att beviljas ett arbetstillstånd. Vidare ska samma villkor avseende lön och försäkringsskydd och övriga anställningsvillkor gälla som för personer som redan är bosatta i landet. Då är det viktigt att komma ihåg att det här gäller legala arbetskraftsinvandrare. De personer som Eva-Lena Jansson tar upp, som har låsts in eller levt under slavliknande förhållanden och så vidare, är ju, om jag förstår saken rätt, personer som saknar tillstånd att vistas i riket, de så kallade tillståndslösa eller papperslösa. Det är en helt annan kategori av människor som vi pratar om. Om Socialdemokraterna och Eva-Lena Jansson vill göra någonting åt detta borde man snarare bejaka en öppen och välfungerande arbetskraftsinvandring som gör det möjligt för människor att komma hit med tillstånd på ett legalt sätt, så att vi vet vilka som kommer, när de kommer, hur de kommer och var de kommer. Men det är alltså två helt olika kategorier av människor som Eva-Lena Jansson pratar om. Och det är lite fult. Jag har noterat att det finns flera som gör detta och försöker blanda ihop till exempel den fria rörligheten inom EU med arbetskraftsinvandring från tredjeland. Det kan man inte göra. Man måste hålla isär de här kategorierna, för det är två helt olika regelverk ur migrationsrättslig synvinkel som styr dem. Att det sedan är samma rättigheter när det gäller arbetsrätt och arbetsmiljö är en annan sak. Men det är viktigt att komma ihåg detta. Blanda inte ihop rumäner och bulgarer eller andra kategorier som kommer från Östeuropa med de människor som vi pratar om i det här sammanhanget. Det är också viktigt att komma ihåg, när vi pratar om att människor kommer till Sverige och börjar arbeta, att det finns möjligheter redan i dag i lagstiftningen för Migrationsverket att vara observant på att ansökningarna är seriösa, att det inte handlar om skenförfaranden. Det står tydligt och klart i propositionstexterna. För att upprätthålla legitimitet för systemet måste Migrationsverket vara observant på att anställningsavtalen inte är skenavtal. Det är tydligt och klart, inga konstigheter. Men ändå låtsas Eva-Lena Jansson i den här diskussionen som att lagstiftningen skulle vara oklar, att det inte skulle råda ordning och reda, när det helt klart är frågan om efterlevnaden av lagstiftningen och inte en ny lagstiftning som borde stå i fokus. Avslutningsvis gäller det frågan om OECD. Jag tycker att det är bra att det är en oberoende organisation, med OECD:s tyngd, trovärdighet och karaktär, som gör den här bedömningen. Att Eva-Lena Jansson inte har hittat någonting på regeringens hemsida är väl rätt naturligt med tanke på att utredningen pågår. Den kommer inte att leverera något besked förrän i vår, 2011. Då kommer vi å andra sida att få veta inte bara vad OECD tycker utan också hur OECD ser på det svenska systemet i relation till andra jämförbara system. Det är intressant att Eva-Lena Jansson säger att vi ska göra detta i en svensk kontext. Nej, vi ska göra precis tvärtom. Vi ska jämföra det svenska systemet, hur det fungerar, med övriga internationella system för arbetskraftsinvandring. Och det är precis vad OECD håller på med. Dessutom gör man det i nära kontakt med fack, arbetsgivare och myndigheter här i Sverige. Jag tror inte att Eva-Lena Jansson behöver vara orolig för att den här utredningen inte skulle visa på en mångfasetterad bild när den väl är färdig.
Fru talman! Jag måste säga att Tobias Billström gör det väldigt enkelt för sig. När det gäller OECD-utredningen kan jag konstatera att Gunilla Carlsson på regeringens hemsida glatt och villigt via pressmeddelanden har meddelat när man har tillsatt olika OECD-utredningar som gäller henne. Det har inte Tobias Billström gjort. Jag har varit inne på OECD:s hemsida, den svenska sidan. Jag hittar ingenting där heller. Det är mycket möjligt att man inte behöver skriva vad uppdraget utgår från, inte ens på regeringens hemsida. Men det skulle ha varit intressant. Jag tycker också att det är relevant att jämföra hur det varit i Sverige innan och efter man införde det här. För jag upplevde ändå att det var flaskhalsarna på arbetsmarknaden som man ville få bort genom den här ändringen. Jag gör inte skillnad på EU-medborgares människovärde kontra till exempel kinesiska medborgares. Det vore faktiskt helt emot min människosyn och emot Socialdemokraternas människosyn. För mig är det lika illa om en rumän eller en kines blir illa behandlad i Sverige, precis som när det gäller en svensk medborgare. Jag redovisade ett exempel på människor som blev inlåsta. Det var anställda kineser hos en arbetsgivare med arbetstillstånd. Jag tycker att det är viktigt att arbetstagare som träder fram och söker hjälp för att uppnå sjysta arbetsvillkor inte ska riskera utvisning. Annars säger man per definition: Träd inte fram, för då utvisar vi dig! Låt i stället arbetstagarna stanna uppehållstillståndet ut och söka nya arbetsgivare! Jag tycker också att det är viktigt att man anpassar lagstiftningen till utländska arbetsgivare som är verksamma i Sverige. Lagstiftningen är i dag konstruerad för svenska arbetsgivare som ansöker om arbetstillstånd. Migrationsverket ska kunna försäkra sig om seriositeten bakom ett utländskt företags erbjudande. Utländska entreprenad och bemanningsföretag utgjorde ca 40 procent av arbetstillstånden under 2009. Men det här tror jag att statsrådet Tobias Billström är medveten om. För mig är det i alla fall viktigt att människor som kommer till Sverige ska jobba på lika villkor och inte bli utnyttjade i en traffickingsituation.
Fru talman! För det första vore det bra om man kontrollerade vilken terminologi man använder. Trafficking är inget begrepp som man kan svänga med sig med lite hur som helst, utan det är ett definierat brott. : Jag ber om ursäkt för det.) Det spelar ingen roll. Jag konstaterar bara att trafficking som det används i debatten, som någon sorts allmänt begrepp för när människor far illa, inte kan användas på det viset utan måste begränsas till den typen av brottslighet som handlar om att människor säljs i sexuella syften. Punkt slut. Det är det inte fråga om i de här fallen. Sedan var det detta med OECD. Jag är ju inte ansvarig för regeringens hemsida; jag är bara ett enkelt statsråd. Men som statsråd är jag ansvarig för regeringsbesluten, och regeringen har fattat ett beslut om att ge OECD det här uppdraget, vilket Eva-Lena Jansson kommer att hitta i regeringens protokoll. Det är bara att gå in och bläddra och hitta det här uppdraget. Syftet med att skapa ett väl fungerande arbetskraftsinvandringssystem för Sverige har varit att se till att vi kan få den arbetskraft till vår arbetsmarknad som behövs för att svenska företag ska kunna växa och i sin tur kunna anställa fler personer. Det är ett stort problem i dag att företag som inte hittar rätt arbetskraft inte får möjlighet att expandera och därmed inte kan anställa fler personer. Sedan måste jag bara en gång för alla göra upp med argumentet om att arbetstagare som utnyttjas inte skulle våga berätta om de dubbla kontrakten, eftersom de är rädda för att bli av med jobbet och utvisas. Det är ett väldigt dåligt argument, eftersom de svenska reglerna för arbetskraftsinvandring är utformade så att en arbetstagare som av någon anledning inte är nöjd med sin arbetsgivare ska kunna lämna denna utan att för den sakens skull bli av med sitt uppehållstillstånd. Den vars anställning avslutas ges en möjlighet att stanna kvar i tre månader för att söka ett nytt jobb, och denna regel gäller oavsett om det är arbetsgivaren eller arbetstagare som avslutar anställningen. Denna bestämmelse är bland annat till för att minska arbetstagarens beroendeförhållande till arbetsgivaren. Jag tycker inte att man se något tydligare exempel på vilket ansvar regeringen har tagit gentemot arbetstagaren och gentemot ordningen på den svenska arbetsmarknaden än den här regeln.